Herr talman! Det här är första gången jag har förmånen att ha Ulf Holm som talman. Jag vill passa på att hälsa välkommen till en lång samvaro i många kommande interpellationsdebatter. Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig varför jag inte tycker att kravet på obligatoriska redovisningscentraler bör genomföras eller om jag avser att verka för ett genomförande. Frågan har ställts mot bakgrund av att taxinäringen i Sverige har begärt att sådana centraler ska inrättas för redovisning av taxameteruppgifter. Raimo Pärssinen och jag har debatterat den här frågan flera gånger. Jag kan konstatera att vi är överens om att allt skattefusk, inte minst det som förekommer inom taxibranschen, ska bekämpas. För att hitta den lämpligaste lösningen måste man väga kraven på att minska fusket från de oseriösa taxiåkarna mot olägenheten av att i onödan öka den administrativa bördan för den stora majoriteten seriösa åkare. Ett antal utredningar har tittat på problemet. Nu senast har Vägtrafikregisterutredningen fört fram ett förslag till åtgärder för att minska fusket. Man föreslår att uppgifter från taxameterbesiktningar ska registreras i Transportstyrelsens tillståndsdatabas, bland annat för att utgöra stöd för Skatteverkets skattekontroll. Utredningens förslag är för närvarande ute på remiss. Jag tycker att de är intressanta, och det verkar som om de uppfyller önskemålen om bättre kontrollmöjligheter för beskattningsverksamheten. Innan remissbehandlingen är avslutad, är det dock för tidigt för mig att ta ställning till om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga, eller om krav på ytterligare uppgifter behöver införas för skattekontrollens skull.
Herr talman! Anders Borg och jag har debatterat detta förut. Det känns bra att göra det igen - det alltid är roligt att debattera med finansministern. Finansministern är antingen dåligt påläst eller felinformerad av sina tjänstemän. Om man hänvisar till Vägtrafikregisterutredningen skjuter man bredvid målet. Den utredningen har aldrig haft det uppdrag som jag interpellerade om, nämligen de obligatoriska redovisningscentralerna. Därför har utredningen inte skrivit något om några överväganden om det. Förra gången vi hade en sådan här debatt svarade ministern med att vi har låg transportmoms. Anders Borg är mycket väl medveten om taxibranschens stora intresse av att få ordning och reda i den här frågan. Anders Borg är också medveten om den stora summa pengar som ramlar bredvid välfärdssystemet och som skulle kunna användas till många bra saker. Anders Borg har tagit del av Skatteverkets hemställan om redovisningscentraler inom taxinäringen. Skatteverket skriver att det fanns ett färdigt förslag redan i september 2006. Det var remitterat och genomgånget av alla tänkbara instanser. Det var bara att sätta i sjön, men det hamnade i papperskorgen. Anders Borg är väl medveten om de redovisningar man har gjort från branschens sida som säger att det här inte är något onödigt krångel. Anders Borg är medveten om det stora behov som finns bland de seriösa taxiförarna och taxiägarna av att få ordning och reda i detta och komma ifrån fusket och rufflet. Det är 400 miljoner kronor som vi kan hämta in i mer intäkter till staten, säger Skatteverket i sin hemställan. Allt är klappat och klart. I svaret hänvisar tyvärr Anders Borg till fel utredning. Man hänvisar till fel utredning som säger att det här ska prövas en gång per år. Om vi har redovisningscentraler är skillnaden att det sker varje månad. Som Skatteverket säger kan man då få bättre kontroll. Trots mina och andras idoga ansträngningar händer det ingenting på det här området. Varför? Jag blir riktigt nyfiken. Varför gör inte Anders Borg något när det finns färdiga förslag? Varför gör inte Anders Borg något när branschen säger att detta inte innebär något onödigt krångel, men att vi fångar upp de så kallade friåkarna? Varför gillar Anders Borg friåkarna? Jag förstår inte det. Det är bara att gå på Skatteverkets hemställan. Där kan man uppnå konkurrensneutralitet. Vi får bort skattefuskarna. Vi får in mer intäkter till staten som vi kan använda till bättre saker. Varför gör inte Anders Borg något?
Herr talman! Ordning och reda i samhället i stort och ordning och reda när det gäller skatter är naturligtvis av oerhört centralt värde. Det är grunden för vårt välfärdssamhälle och det är grunden för att vi ska kunna ha låga skatter. Det är också grunden för ett bra företagsklimat. Det är bara om företagarna uppfattar att det är enkelt och lätt att betala skatter i Sverige som de kommer att göra det. Kampen mot skattefusk och att försvåra skatteundandraganden är centralt. Jag är lite förvånad över Raimo Pärssinens negativa reaktion. Jag är optimistisk när det gäller det utredningsförslag som vi har fått. Det som utredningen föreslår att man ska lägga i Transportstyrelsens tillståndsdatabas är mycket omfattande. Det är uppgifter om den ackrediterade verkstadens id, namn och organisationsnummer, det är datum för kontroll och plombering, identifiering av taxameter och taxifordonets registreringsnummer samt uppgift om huruvida plomberingarna är intakta, felaktiga eller saknas. Man kommer att få fram uppgifter om de ackumulerade registren, taxins totala färdsträcka, den totala färdsträckan när taxitjänsten togs i anspråk, det totala antalet körningar, det totala belopp som påförts som tillståndsavgifter och det totala belopp som påförts som färdavgifter. Det är alltså en mängd information som kan bli tillgänglig för Skatteverket den här vägen. Det finns två skillnader som jag tycker att vi ska beakta och inte bara se som en nackdel. Den ena är att man inte får in uppgifter om namn och personnummer på dem som har åkt i bilen. Det är alltså ett mindre integritetskränkande register än det tidigare förslaget. Den andra är att det blir en mindre kostnad än med det tidigare förslaget för dem som ska utnyttja systemet. Det har en mindre negativ effekt på konkurrensen enligt vår bedömning. Raimo Pärssinen nämner något viktigt, nämligen hur ofta man ska göra kontroller. Det är en av de frågor som vi bör hålla öppen när vi får remissvaren. Jag vill inte föregå remissinstanserna, men jag kan notera att Raimo Pärssinen uppenbarligen anser att vi bör ha tätare kontroller än vad utredningen föreslår. Det är en synpunkt som man bör beakta eftersom det naturligtvis skulle underlätta kontrollverksamheten. Jag tycker att det finns grund för ett visst hopp om att vi ska kunna föra frågan framåt på ett sätt som skulle öka möjligheten att kontrollera taxibranschen. Vi får se vad Skatteverket skriver i sin bedömning. Jag delar naturligtvis Raimo Pärssinens argumentation för att det ska vara ordning och reda i taxinäringen precis som i alla andra näringar. Vi kommer en bra bit på vägen med det utredningsförslag som nu föreligger. Vi ska invänta remissinstanserna och följa hur arbetet utfaller. Vi ska ha en fortsatt beredning. Jag ser goda förutsättningar att föra frågan framåt i det läge vi nu befinner oss.
Herr talman! Jag ska läsa vad utredaren Anders Engdahl skriver: "Regeringen har inte överlämnat frågan om redovisningscentraler till denna utredning. Utredaren anser inte heller att den frågan omfattas av utredningsdirektiven . Utredningen har därför inte gjort några överväganden i den delen." Vi ska höra vad Taxiförbundet säger, även om finansministern är imponerad av orden i utredningen. "Taxiförbundet vill poängtera att förslaget om att registrera uppgifter från taxameterbesiktningen inte ersätter kravet på en obligatorisk tömning av taxametrars ekonomidata till redovisningscentraler. Långt därifrån. Taxameterbesiktningen görs en gång var tolfte månad. Obligatorisk tömning till redovisningscentraler ska göras minst en gång varje månad." Därför vill man att det tillsätts en utredare särskilt inriktad på att titta på denna fråga. Anders Borg kan väl inte stå här och säga att han är nöjd och att han tycker att detta är spännande när det förbund som verkligen kräver åtgärder är helt missnöjt? Vad är det Anders Borg kan mer i denna fråga än Taxiförbundet? Det är retorik. Anders Borg tycker att denna utredning på ett rätt rejält sätt tar tag i frågan, medan Taxiförbundet säger att frågan inte ens är utredd. Hur går detta ihop? Ju äldre jag blir försöker jag lära mig att bli en tålmodigare människa. Men det är samma svar varje gång. Det händer ingenting trots många bra förslag och trots en stor iver att komma åt denna svarta sektor som enligt uppgift kostar det svenska samhället 44 000 kronor i timmen. Ändå gör finansministern ingenting. Han säger att detta var ganska intressant och att man nu ska se vad de tycker om denna utredning. Men den har skjutit helt bom. Vet finansministern att det är en stor skillnad mellan att redovisa sina resor minst en gång i månaden och en gång per år? Visst är det en stor skillnad? Om vi är fullständigt överens om att det ska vara ordning och reda, varför sätter man då inte fart i denna fråga? Varför förhalar man den år efter år? Även om jag, som sagt, försöker lära mig att bli tålmodigare börjar tålamodet snart tryta, Anders Borg. Varför reagerar inte Anders Borg på den hemställan som Skatteverket har lämnat till regeringen? Man skulle kunna få in 400 miljoner kronor. Man har genomfört olika projekt inom taxinäringen för att få bort rufflarna, skattefuskarna och svarttaxibilarna för att få in mer pengar till staten och för att kunna rensa i denna flora av oseriösa åkare. Varför ska kommunerna utsättas för oseriösa åkare som lägger dåliga anbud och vinner upphandlingarna? Varför ska kommunerna medverka till att svarttaxibranschen får frodas? Varför gör inte finansminister Anders Borg och regeringen någonting i denna fråga? Följ Taxiförbundets rekommendationer och svara ja på Skatteverkets hemställan.
Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis denna debatt som Raimo Pärssinen har tagit initiativ till. Det förvånar mig dock lite att vi har en så stor oenighet här. Jag gick till denna debatt i tron att vi nu hade hittat en väg framåt som vi på sikt skulle kunna enas om och se som en förbättring av kontrollen av taxinäringen. Demokrati är ett system som kan vara tålamodsprövande. Det är långsamt, det är långsamt och det är reformistiskt. Men låt oss inte glömma att det så småningom är de saktmodiga som ska besitta jorden. Det finns därför en möjlighet att Raimo Pärssinen och jag under denna mandatperiod ska kunna få fram förslag som gör att vi får en bättre ordning på taxinäringen. Låt mig påpeka att det som man ska tillföra i detta register är den totala färdsträckan, när taxitjänsten togs i anspråk, det totala antalet körningar, det totala beloppet som påförs, tilläggsavgifter och totala belopp. Det är alltså en omfattande mängd uppgifter som ska samlas ihop i detta sammanhang. Man kan naturligtvis argumentera om att detta skulle vara integritetskränkande. Nu är det en fördel med tillståndsdatabasen i förhållande till tömningscentralerna genom att man inte samlar in personuppgifter utan bara belopp och färdsträckor. Det skulle jag faktiskt se som en fördel. Att ansluta sig till en beställningscentral och en tömningscentral är relativt kostsamt. Enligt de bedömningar som vi har är inträdesavgifterna på någonstans mellan 80 000 och 150 000 kronor. Sedan tillkommer en månadsavgift på 10 000-20 000 kronor per bil och månad. Det är alltså en extrakostnad. Den kommer naturligtvis i sådana fall att bäras av konsumenterna. Kan man uppnå det som vi är överens om, nämligen en bättre kontroll över taxinäringen, till en lägre kostnad och med mindre integritetskränkning tycker jag att det skulle vara en fördel. Jag hör vad Raimo Pärssinen säger. Han framför ståndpunkten att en sådan här kontroll bör göras oftare än varje år. Det är en mycket viktig synpunkt. Det är naturligtvis rimligt att föreställa sig att kontrollmöjligheterna ökar om man gör mer regelbundna kontroller. Nu ska vi lyssna på vad remissinstanserna säger i denna debatt. Är detta en ståndpunkt som framförs och som man bedömer som rimlig är det naturligtvis någonting som vi ska ta till oss i denna diskussion. Ha lite förtröstan här. Vi lyssnar på vad Raimo Pärssinen säger. Vi delar hans ambitioner. Kan vi så småningom föra detta framåt vore det naturligtvis en fördel.
Herr talman! Tänk er att vara en taxiägare som blir utslagen i en konkurrens som är oseriös. Det sker varje vecka. Tänk er då att lyssna på finansministern som säger att vi nu ska ha tålamod och se vad detta ger när man har jobbat fram ett färdigt förslag att sätta i sjön och när man via tidigare projekt har kunnat visa att man fångar upp mycket av skattefusket från dessa svarttaxibilar. Då ska vi återigen stå här i kammaren och säga: Ha tålamod, vi får titta på detta. Varför är inte Anders Borg handlingens man? Men när det gäller barn på dagis går det bra. Då ska det minsann vara intyg. Men om det handlar om svarttaxi, där branschen säger att det är fråga om upp mot 2 miljarder kronor att ta in på fusk, och näringsidkare slås ut av oseriösa, då ska vi ha tålamod. När kommuner blir lurade, och det går så långt att till och med hotell har egen taxirörelse därför att de är rädda att kunderna ska utsättas för svarttaxibilar och bli lurade, då ska man ha tålamod. Anders Borg har tydligen ett jättestort tålamod med skattefusk eftersom han inte gör någonting. Tänk om vi fick in de 400 miljonerna i det första skedet genom att det finns färdiga förslag som branschen är överens om. Sätt det i sjön! Vad skulle Anders Borg använda dessa 400 miljoner till? Han skulle kanske gå vidare med någon typ av jobbskatteavdrag. Eller om han tänkte lite annorlunda för en gångs skull skulle han kanske ge lite högre ersättning till de personer som finns i fas 3, de långtidsarbetslösa, som inte har en enda svensk ettöring i ersättning.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Raimo Pärssinen utgångspunkt i denna debatt. Jag välkomnar att han ställer interpellationen därför att det är en viktig fråga. Det är ett betydande skattefusk i taxibranschen. Det utgör ett betydande problem både för säkerhet och för statsintäkter att vi har denna typ av svårigheter. Detta ska vi naturligtvis försöka göra någonting åt. Den bedömning som vi gör är att det finns en betydande möjlighet att nå långt med denna typ av databas som har diskuterats här med relativt långtgående uppgiftslämnande utan att det för den skull leder till integritetskränkningar eller alltför höga kostnader. Jag kan därför bara välkomna att Raimo Pärssinen har ställt interpellationen, och jag antar att vi kommer att få en ytterligare debatt i denna fråga. Förhoppningsvis har vi då också kunnat föra den framåt på ett sätt som gör att Raimo Pärssinen är övertygad om att vi menar allvar när vi säger att vi ska bekämpa skattefusket i taxibranschen.